Herr talman! Thomas Bodström har frågat mig om jag kommer att se till att polisutbildningen blir en akademisk utbildning. Peter Hultqvist har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att föreslå inrättandet av en treårig högskoleutbildning syftande till polisexamen. Jag har valt att besvara interpellationerna samtidigt, eftersom de hör samman. Utredningen Framtidens polisutbildning har nyligen redovisats. Utredningen som arbetat med frågor om vilka kunskaper framtida poliser behöver, hur behov av specialkompetens ska tillgodoses, vilka förändringar som kan göras när det gäller antagningen till polisutbildningen och flera andra frågor, är omfattande och mycket viktig. Precis som jag har framhållit i tidigare debatter är det utbildningens innehåll och kvalitet som ska stå i fokus vid en reformering. Därför var det nödvändigt att ersätta och komplettera den första utredningen, tillsatt av den socialdemokratiska regeringen, med ett mer omfattande och genomtänkt uppdrag. Utredningen ska nu remitteras och därefter beredas inom Regeringskansliet. Vilka förändringar som kan bli aktuella med anledning av utredningens förslag tar regeringen ställning till efter remissbehandlingen.

Herr talman! Här har vi sett bland de mest fantastiska förändringar och ändringar som har förekommit av Beatrice Ask. Det började våren 2006. Då var det en debatt ute på Polishögskolan i Solna. Jag tror att alla var för, möjligtvis var något annat borgerligt parti tveksamt. Vi var för, v var för och mp var för att de skulle bli en akademisk utbildning. Beatrice Ask, som deltog i debatten under de dagarna, uttryckte däremot en stark antipati mot idén. Att man så kategoriskt avvisade tanken vet jag upprörde bland annat polisfacket mycket. Det kanske var ett förfluget ord eller kanske menade man inte vad man sade, men det var tydligt att detta inte var något som poliser som arbetar på fältet behöver. Sedan tillsatte vi en utredning ledd av Agneta Stark. Den skulle vara klar i januari 2007. Det här var besvärligt för Beatrice Ask. Hon hade redovisat sin ståndpunkt, och en månad innan utredningen lades fram, alltså inte när den hade lagts fram, skrotades förslaget, i december 2006. Det hade väl varit förståeligt om utredningen hade blivit klar, och man hade konstaterat att det behövdes ytterligare saker. Men så var det inte, utan utredningen lades ned för att i stället tillsätta ytterligare en utredning ledd av Anders Danielsson. Jag vet inte vad Beatrice Ask förväntade sig, men Anders Danielsson är en person - nuvarande Säpochefen för dem som inte känner till det - som är känd för att ha stark integritet. Han lade faktiskt fram det förslag som Beatrice Ask inte tidigare hade velat ha. Möjligtvis hade hon då ändrat sig. Då sker en ganska kul sak, tycker jag. Då får Beatrice Ask det att låta som att det är hennes förslag och idé från början. Det är nästan rörande. Det är förstås kul när våra förslag premieras på det sätt som Beatrice Ask en kort tid efter att förslaget lades fram talade om. De var plötsligt lösningen på en del problem, till exempel när poliskrisen diskuterades i tv. Då var det den akademiska utbildningen som skulle genomföras, och det var så bra. Vi som har följt frågan, polisfacket, Peter Hultqvist, jag och många andra, tyckte förstås att det var lite märkligt. Jag tycker samtidigt att det var ganska kul att höra Beatrice Ask tala sig så varm för det som hon två år tidigare på Polishögskolan i Solna talade så starkt emot. Du får gärna ta våra idéer. Det görs i många andra sammanhang när det gäller utredningar av barnpornografi och människohandel och så vidare. Du får gärna ta också den här idén. Ju mer vi är överens om, desto bättre. Det ska inte tvistas om det är socialdemokratiskt eller borgerligt. Nu har den här frågan diskuterats så mycket att man inte gärna kan säga att man inte har en ståndpunkt. Det säger Beatrice Ask i dag. Hon säger att man ska vänta på beredningen. Jag förstår också att man inte kan bestämma själv. Det gäller särskilt den borgerliga regeringen. Med det system som finns mellan de fyra partierna bestämmer man lite ute i departementen. Jag förstår att hon inte kan garantera att den akademiska utbildningen ska genomföras. Jag har full förståelse för att både Finansdepartementet och Utbildningsdepartementet kommer att ha synpunkter och att i slutändan kommer det kansli man talar om att avgöra. Den här saken har nu diskuterats i två år, och jag vill veta vad Beatrice Ask tycker. Tycker du att det är ett bra förslag? Säg inte att ni väntar på remissinstanserna! Det här är en sak där du rimligtvis måste ha en ståndpunkt. Det är vad jag eftersträvar. Jag kräver inget svar från dig om hur regeringen ska agera. Jag vet att du inte har möjlighet att svara på det, eftersom det finns andra som kommer att avgöra frågan. Men jag vill veta vad du tycker. Tycker du att förslaget är bra? Tycker du att vi ska ha en akademisk polisutbildning? Det går inte att bara hänvisa till remissinstanser och en gemensam beredning. Jag tror att de flesta tycker att du ska ha en åsikt. Det tycker i alla fall jag.

Herr talman! Polisförbundet presenterade för något år sedan en utredning som visade att 14 av 21 polismyndigheter har infört stödåtgärder för nyutbildade poliser. De nyutbildade poliserna anses nämligen behöva en bättre bas att stå på än vad polisskolan ger innan de går ut i ordinarie verksamhet. Brottslighetens föränderlighet kräver helt enkelt en mer utvecklad och starkare utbildningsbas. Det här har Polisförbundet drivit i många år. Många inom kåren har ansett att det är en rimlig utveckling. Agneta Stark fick i uppdrag av den förra regeringen att utreda om dagens polisutbildning på två och ett halvt år kan förlängas och göras till en högskoleutbildning. Utredningen avbröts, och en ny utredare, Anders Danielsson, tillsattes. Agneta Stark var för att skapa ett material som skulle leda fram till en högskoleutbildning. I anslutning till detta aviserar den nya regeringen tankar på att den grundläggande polisutbildningen skulle kunna kortas. I ett svar på en fråga från mig år 2006, med ett svar daterat den 11 januari 2007, skriver Beatrice Ask att om blivande poliser ska fördjupa sig i något avseende kan det innebära att den för alla obligatoriska delen måste kortas, vilket framgår av direktiven och budgetpropositionen. Den typen av resonemang ledde till starka reaktioner, inte minst från Polisförbundets sida, nämligen att det fanns ett akut behov av en förlängd polisutbildning på högskolenivå. Det var deras ståndpunkt. Man ansåg att regeringen inte agerade i takt med tiden och inte agerade i takt med den typ av krav som den ständigt föränderliga brottsligheten ställer. Kritiken var också stark mot att Agneta Stark inte fick presentera sin slutrapport. Det behövs en djupare, bredare och mer reflekterande polisutbildning. Den ska ha högskoleförankring för att höja polisyrkets status men samtidigt också för att förbättra och fördjupa möjligheterna till specialisering redan under den grundläggande studietiden. När nu regeringens nye utredare Anders Danielsson som ersatte Agneta Stark har presenterat sin slutrapport är förslaget en treårig högskoleutbildning. Farhågorna att den nye utredaren skulle föreslå en kortare utbildning eller inte lägga fram ett förslag som ligger i takt med tiden har visat sig vara felaktiga. Det är jag glad för i dag. Det är ett mycket positivt steg att Anders Danielsson lägger fram detta förslag. Jag har i tidigare interpellationsdebatter med Beatrice Ask uttryckt skepsis mot den nya utredningen, men det gör jag inte längre. Nu kommer vi till kärnan, precis som Thomas Bodström är inne på. Vad anser Beatrice Ask? Är det här ett bra material som ger en allsidig belysning och som kan bana vägen för att ta ut steglängden när det gäller framtidens polisutbildning? Är det ett bra material som kan ligga till grund för ett beslut eller behövs ytterligare utredningar? Är det inte dags efter alla dessa år av krav på treårig högskoleutbildning, av utredare som har kommit fram till det, av att man lade ned en utredning för att man kanske var rädd för vilket förslag som skulle komma i slutändan, att bita huvudet av skammen och inse att det är treårig högskoleutbildning som är framtiden? Är det inte möjligt när en ny utredare också har kommit fram till det att ge upp motståndet i frågan? Jag begriper alla turer i regeringen och den formella gången när det gäller remisser, men man kan också ha en uppfattning som politiker. Man kan till och med kräva att man kan ha en uppfattning som politiker i en sådan viktig fråga som vilken typ av polisutbildning vi ska ha i framtiden.
Herr talman! Det är en fantastisk historiebeskrivning. Jag har inte ändrat uppfattning i något avseende. Min grundinställning är att utbildningens innehåll och kvalitet är det avgörande. Det har jag tyckt hela tiden. Det som Anders Danielsson har lagt fram är naturligtvis inte Socialdemokraternas förslag. Av de direktiv jag gav till den kompletterande utredningen framgick att också högskola var en utbildningsform som man skulle titta på. Men det som var viktigt i förändringen var att se vilka behov ur verksamhetssynpunkt som finns när det gäller kompetens hos poliser. Man har gjort en grundlig genomgång av detta som det inte fanns tillstymmelse till i det arbete som bedrevs tidigare. Det var därför vi var tvingade att komplettera. Vi har också fått en analys av och funderingar om hur man kan reformera rekryteringen till polisutbildningen så att vi får en breddad rekrytering. Det är ett radikalt förslag som Anders Danielsson lägger fram när han föreslår att man ska ta bort fysiska prov, svensktest och en rad andra saker. Det är också lite dramatiskt när han säger att polismyndigheterna ska få komplettera med egna intagningskrav innan man anställer folk, om man har lust. Ur facklig synpunkt kan det tänkas att det finns synpunkter på att man inte automatiskt får anställning utan att det kan uppställas nya krav på fysisk förmåga och annat vid anställning i olika tjänster. Jag är glad över Anders Danielssons förslag som innebär att vi har fått ett gediget underlag. Han har också sett det hela utifrån verksamhetsperspektivet, vilket jag tror är nödvändigt. En frågeställning som vi skickade in i utredningen var hur poliser ska kunna specialiseras och få en inriktning. Är det genom en kortare allmänutbildning, eller hur gör man? Anders Danielsson har kommit fram till att man behöver mer tid för grundutbildningen som är gemensam men lägger också fram förslag vad gäller specialutbildningar. Han menar dessutom, vilket är en delvis ny tanke, att folk som kommer med helt andra kompetenser ska kunna gå in i specialistutbildningarna och få polislegitimation, vilket är en spännande och intressant tanke. Han har vänt på många stenar. Det tycker jag är bra därför att utbildningsreformer verkar på lång sikt. Det besked som jag kan ge i dag är just detta. Det är bra att man vänder på många stenar. En stor skillnad i förhållande till de diskussioner vi har haft med socialdemokrater är att Anders Danielsson i sitt förslag har funderat lite grann på praktiken. Han lägger fram förslaget att man ska ha två praktikperioder. Man går ut på praktik i verksamheten, kommer tillbaka till högskolan och varvar praktiken. Den blir också förlängd för att högskolan ska kunna ta hem de erfarenheter som kommer från verkligheten och för att man ska kunna komplettera sådant som man märker inte har fungerat. Detta är också lite nytänkande, och det är mycket intressant att göra på det sättet. Mer praktik än tidigare är ett av resultaten. Jag tycker att det är ett bra förslag. Vi hade inte haft ett sådant här bra underlag för en reformering av polisutbildningen utan alliansregeringen, eftersom den förra regeringen ansåg att man inte behövde fundera på innehållet utan nöjde sig med formfrågor.

Herr talman! Jag tror att alla som har följt dessa interpellationsdebatter har kunnat konstatera hur djupt rotad Beatrice Asks oppositionsroll sitter när hon även nu i regeringsställning gång på gång halkar in på vad Socialdemokraterna skulle ha gjort, vad Socialdemokraterna gjorde och så vidare. Det är nog mindre intressant än att ge svar på frågan vad Beatrice Ask tycker, vilket var precis vad vi frågade efter. Jag ska börja med att tala om varför jag anser att utbildningen ska vara akademisk. Det finns flera fördelar. Vi är alla överens om och talar ständigt om att myndigheterna behöver samordnas och samarbeta mer med varandra. Det står till och med i lagen att polisen ska samarbeta med socialtjänsten. Om de personer som ska samarbeta i polismyndigheterna och socialtjänsten och i andra delar av samhället redan under studietiden får en möjlighet att förstå varandras arbetsuppgifter och sitta tillsammans på samma högskola och universitet kommer samarbetet naturligtvis att bli bättre. En annan del är att det kommer att göra polismyndigheten ännu mer öppen. Där har det blivit förbättringar, men det behövs ytterligare förbättringar i det avseendet. Vidare måste forskningen bli mycket bättre. Det är samma person, Stefan Holgersson, som i stort sett står för den seriösa forskningen inom polisen. Det finns naturligtvis några få till, men det krävs en ordentlig förstärkning, och det blir givetvis mycket bättre med en högskola. Man kan inte svara på alla delar. Det kan inte jag heller. Det avgörande är om man principiellt anser att detta ska vara en del av högskolan eller inte. Jag kräver inte svar i alla de olika detaljfrågorna. Det vore att gå händelserna i förväg. Det ska remissbehandlas och beredas på vanligt sätt. Jag begär inte svar på hur regeringen slutligen kommer att ställa sig. Det vore ohederligt, eftersom jag vet att det inte är Beatrice Ask som avgör detta i slutändan. Men det jag begär är att Beatrice Ask säger om hon är för eller emot att polisutbildningen läggs på högskola. Det är en diskussion vi har haft i två år. Då kan man inte gärna säga: Mitt svar är att jag vänder på många stenar. Det är inget svar på frågan om du anser att detta ska in i högskolan eller inte. Ditt första svar var att utbildningens kvalitet är avgörande. Vem skulle säga emot att utbildningens kvalitet är avgörande? Det är klart att den är avgörande, men det var inte frågan. Frågan var: Vad tycker du själv om det förslag som innebär att polisutbildningen ska bli en del av högskolan? Du behöver inte gömma dig bakom detaljer utan låt oss veta: Vad tycker du? Tänk vad bra om vi tycker lika i denna fråga! Då kan vi driva den gemensamt. Du driver den i Regeringskansliet, det finns säkert något motstånd där, och jag möter säkert motstånd på annat håll. Men om vi ska driva den gemensamt måste vi ha ett svar och få veta vad du egentligen tycker i frågan. Det är väl ingen hemlighet att man ibland tycker saker som man inte får igenom i hela regeringsarbetet. Det hände mig; det händer alla ministrar. Men det vi vill veta är vad du tycker. Tycker du att det ska vara en del av högskolan och att det i likhet med många andra utbildningar ska vara en akademisk utbildning? Det är den enda fråga jag ställer. Jag ställer inga krav på slutlig regeringshållning och detaljer. Jag ställer bara den enkla raka frågan: Anser du att polisutbildningen ska vara en del av den akademiska världen eller inte?

Herr talman! Beatrice Asks formuleringar är för allmänt hållna och för yviga för att de ska kunna duga som ett svar man kan acceptera. Dessutom ger hon en felaktig beskrivning när det gäller Agneta Starks utredning. Det hade inte varit något problem om hon hade fått fullfölja sin utredning och lägga fram en slutrapport, precis som många krävde i det läget, bland annat Polisförbundet. Om det behövdes kompletteringar kunde man ha gjort dem senare. Att få göra färdigt en utredning är ett rimligt krav. Det är ministern själv som har krånglat till frågan genom sitt eget sätt att hantera den. Nu står hon här i dag och kan inte ta ställning till om det ska vara högskoleutbildning eller inte utan gömmer sig bakom allmänna formuleringar. Jag vill också påminna om att Agneta Starks utredning framkallade en lång rad aktiviteter. Bland annat tog Högskolan Dalarna fram ett mycket initierat och intressant material om ett förslag på lokalisering av en polishögskola till Dalarna. Det var ett förslag som togs fram tillsammans med polisfacket på riks och regionalnivå, polisstudenter och verksamma poliser. Man tog fram ett alternativ med god kvalitet. I botten fanns en kvalitativt god basutbildning, och det fanns också specialiteter med inriktning på IT-brott, miljöbrott, ekobrott och integrationsfrågor. Målet var att med kvaliteten som argument motivera en lokalisering till Dalarna. Grunderna för det här förslaget gäller än. Om regeringen går vidare och föreslår en treårig högskoleutbildning, som nu även Anders Danielsson har gjort, finns det en beredskap på Högskolan Dalarna att vara med. Så sent som häromveckan träffades man och förde ett resonemang om hur man ska positionera sig i ett sådant läge. Agneta Starks utredning drog där i gång ett arbete. Jag kan också säga att utredaren Anders Danielsson hör till dem som har varit i kontakt med bland annat Högskolan Dalarna om deras förslag och inriktning och tyckt att det har varit intressant. Den polisutbildning som finns i dag är på två och ett halvt år: fyra terminers heltidsstudier samt en praktiktermin motsvarar 80 högskolepoäng, men eftersom utbildningen inte ligger under högskoleförordningen får man inte tillgodoräkna sig det här. Jag har flera argument för högskoleutbildning. Det första är möjligheten till polisforskning. En högskoleutbildning som skapar möjligheter till forskning kan användas i utbildningen och när polisverksamhet utvecklas. Längre praktik har varit ett argument för att ha en högskoleutbildning. Det är en idé som tas upp i exempelvis en broschyr utgiven av Polisförbundet. Jag tycker att det är bra att Anders Danielsson som utredare har påverkats av alla de synpunkter som har varit kring detta. Det kan också bli fler poliser med annan bakgrund än den traditionella, en stoltare poliskår som är jämställd med andra grupper och jämställdhet med andra länders polisutbildningar. Nu har regeringen en plattform att gå vidare på när det gäller det här. Hittills har ministern inte kunnat ge besked. Självklart tror jag att ministern innerst inne har en uppfattning. Annars skulle jag bli förvånad. Politiker med någon form av framtidsambitioner brukar nämligen ha en uppfattning. Det ingår liksom i det politiska ledarskapet. Så oavsett remissomgång, och oavsett eventuell kommande regeringsberedning, tycker jag att ministern kan ge svar på den fråga som jag och Thomas Bodström ställer. Den är mycket enkel: Är du för eller mot högskoleutbildning? Hur ser du på framtidens rekrytering av polisstudenter, bredden av rekrytering, könsfördelning, kompetens och vikten av att stoppa olämpliga personer? Hur ser din strategi ut på den här punkten?
Herr talman! Först måste jag säga att jag blir rätt förvånad. Jag har hållit på med utbildning i över 20 år. Och så får jag frågan: Är du för eller emot högskoleutbildning? Det är faktiskt en rätt korkad fråga, om jag får uttrycka mig så illa. Jag är för högskoleutbildning, och jag är emot högskoleutbildning beroende på var det hamnar. Det är klart att man inte sätter sjuåringar i högskola och så vidare. Problemet i den här diskussionen, när det gäller den framtida polisutbildningen, var ju att utgångspunkten för den socialdemokratisk utredning som ni hade tillsatt var helt fel. Det enda direktivet var att det ska bli en högskoleutbildning. Ni var fullständigt ointresserade av frågor som: Vad ska poliser kunna? Vilka kompetenser behöver en modern polisorganisation? Hur ska rekryteringen se ut? Behöver man kunna mycket svenska? Ska man ha svensktester? Ska vi ha fysprov? Ni är fullständigt ointresserade av det. Nej, man ska höja statusen genom att det ska vara en högskoleutbildning. Fundera lite över innehållet! Det är det som vi har fått in i direktiven. Det är det som Anders Danielsson har arbetat med. Jag tror att det är väldigt viktigt att man gör det. För mig är det helt avgörande att vi får fram ett förslag till reformering av polisutbildningen som gör den bättre innehållsmässigt så att vi får duktigare och kompetentare poliser ute i verksamheten. Sedan kvittar det för mig vad det heter om arbetsformen. Det finns många praktiska skäl till att säga ja till en högskoleutbildning, som bevisas här. Det finns många andra skäl också. Men jag måste säga att för mig är inte det viktiga att framtida poliser sitter på samma stol som den ena eller den andra. Det viktiga är vad man ska kunna när man ska utföra de kvalificerade arbetsuppgifter som poliser har i dag. Jag kommer att fortsätta ha den inställningen när det gäller utbildningsfrågor generellt. Det är inte formen. Det är inte orterna. Det är inte byggnaderna. Det är innehållet och det är hur man gör avvägningar i sådana frågor. Sedan är det ju intressant, och en nyhet med det här förslaget, att förlängningen ligger i att verklighetsanpassa bättre genom mer praktik och på ett nytt sätt. Det radikala är att man helt ifrågasätter de rekryteringsmodeller som vi har haft i polisutbildningen tidigare. Det väldigt radikala är att man ger polismyndigheterna helt andra möjligheter att bestämma vilka man vill rekrytera. Det väldigt nya är att människor som har gått en helt annan utbildning kan gå in på specialistutbildning inom polisutbildningen och bli poliser. Det är väldigt mycket nytänkande som definitivt inte fanns i den utredning som ni tillsatte. Men hon kunde ju ha fått avsluta. Herregud: Problemet var att vi insåg att vi måste få en fördjupning, en kvalitativ analys i utredningsarbetet, och det har vi fått. Jag tycker att det är otroligt spännande - inte minst att man lyfter på detta med antagningsprocessen och en del andra stenar som är väldigt viktiga. Jag har väldigt stor respekt för Anders Danielsson. Det är ett av skälen till att vi också har utnämnt honom till en viktig position. Inte minst hans erfarenhet och arbete utifrån polisverksamheten runt om i landet gör att jag har väldigt stor respekt för de bedömningar som han har gjort. Det har dessutom varit ett arbete som har bedrivits nära fackliga organisationer men framför allt polismyndigheter och polisverksamma i olika delar av verksamheten. Det tror jag är en styrka, och nu ska det bli spännande att se vad remissinstanserna säger.

Herr talman! Jag trodde att det var regeringen som utsåg verkschefer och inte en minister. I så fall tror jag att KU ser med intresse på den saken. Men nu var det inte det vi diskuterade utan vi ställer en enda fråga. Du har 16 minuter på dig, 6+4+4+2 minuter. Och vi frågar bara om en enda sak: Vad tycker du? Det är ju inte så att du inte har haft en uppfattning tidigare, utan tidigare hade du uppfattningen att det här inte skulle vara en del av högskolan. Det hörde vi själva, och det var ju det som polisfacket var så upprörda över. Jag har full respekt för att man kan ändra sig. Det har vi väl alla gjort. Det är tvärtom något som man faktiskt åtnjuter respekt för. Jag har också full förståelse för att det kanske inte blir på det sätt som du önskar oavsett om du är för eller emot. Det händer också alla ministrar. Det jag inte kan förstå är att det är svårt att svara på den enkla fråga som Peter Hultqvist och jag ställer, nämligen: Vad tycker du? Då handlar det ju om ifall du anser att polisutbildningen fortsättningsvis ska vara en del av den akademiska utbildningen eller inte. Varenda polis i det här landet har en uppfattning - långt ifrån samma. Polisfacket har sin. Varenda polis - för eller emot - har en uppfattning. Det finns skäl för och skäl emot. Då har vi den märkliga situationen att den enda som inte har en egen uppfattning, eller som i vart fall inte vill redovisa den, är justitieministern. Därför ställer jag nu för tredje gången samma fråga: Vad tycker du? Annars tror jag att det blir på det sättet att många uppfattar att du verkligen backar in i framtiden. Du talar inte om vad du tycker och hur det ska bli. Du går baklänges in, och så får du se hur det blir. Det är precis av det skälet som jag tror att många är kritiska till ditt sätt att agera, nämligen att du inte kan ge ett tydligt svar. Därför vill jag bara nu, för tredje gången, ställa denna enkla fråga. Det gäller inte om du ska vända på några stenar, inte om det är kvaliteten som är avgörande, utan: Vad anser du? Bör polisutbildningen vara en del av den akademiska utbildningen eller inte? Vad tycker du? Det är frågan. Och då hoppas jag ändå på ett svar - i ditt fjärde inlägg!

Herr talman! Det finns ett inslag av trivialisering i Beatrice Asks framställningar. Hon säger om högskoleutbildning: Inte sätter man sjuåringar i högskolan. Nej, de går i grundskolan, i årskurs 1. Vad är det för typ av resonemang? Sedan kommer vi in på Agneta Stark och hennes utredning. Jag säger att hon borde ha fått slutföra den, och sedan kan man gå vidare. Då säger ministern: Herregud! Vad är det för typ av argument? Jag tycker att det är dåliga och svaga argument från ministerns sida. Frågan om fördjupning upprepas. Innehåll och kvalitet fanns med även i Agneta Starks utredning. Innehåll och kvalitet präglar de utredningar som de enskilda högskolorna har tagit fram när de har velat matcha fram förslag på hur de skulle kunna lägga upp en polisutbildning i framtiden. Ur detta material har Anders Danielsson sökt näring och substans. Det har blivit bra slutförslag som bygger på en högskoleutbildning. Problemet för dig är att du politiskt har uppfattats motarbeta denna idé från första stund. Nu står du här i hörnet med din egen utredare som har talat om även för dig att detta är framtiden. Nu står du i kammaren med formuleringar om att det ska vara remiss och det ena och det andra. Du försöker gömma dig på något sätt. Du klarar inte, som politisk ledare, att svara på den enkla frågan: Vad tycker du? Ska det vara en polishögskoleutbildning i framtiden eller inte? Om du inte klarar av att ro hem det är en annan sak. Ja eller nej? Det är en mycket enkel fråga att ta ställning till. Det tar bara några sekunder av din tid att sammanfatta detta. Du har ett gediget material som bakgrund när du svarar. Det problem du har är att du själv i grunden är motståndare och försöker hitta en annan väg. Jag är glad om jag har fel och får se motsatsen.
Herr talman! Peter Hultqvist kan vara glad hela dagen. Han har definitivt fel. Jag har samma uppfattning i dag som jag har haft hela tiden. Jag betackar mig för att ni hela tiden försöker tala om för mig vad jag har tyckt eller inte har tyckt. Jag vet det väldigt väl. Jag har väldigt gott minne. Det som jag hela tiden har tyckt varit märkligt är att socialdemokratiska företrädare har varit fullständigt ointresserade av utbildningens innehåll och enbart har fastnat i formfrågan. Det har vi diskuterat i debatter, både före och efter valet, gång på gång. Jag vidhåller, eftersom jag vill vara tydlig, att det är utbildningens innehåll som är det avgörande, inte formen. Det är oerhört centralt. Om sedan Peter Hultqvist har blivit så övertygad av Thomas Bodströms påståenden om vad jag tycker, men uppenbarligen inte begriper själv, är det bara att beklaga. Försök att respektera att jag har en bestämd uppfattning när det gäller utbildning, nämligen att det är utbildningens innehåll och resultat som är avgörande. När man ska reformera utbildning bör man utgå från de kompetensbehov som finns i de verksamheter där dessa människor ska arbeta. Det har varit oerhört centralt. Jag har på punkt efter punkt utifrån Anders Danielssons utredning försökt att visa vad jag tycker är spännande, intressant och positivt att han har tagit tag i. Det har funnits och finns uppenbara brister där vi kan få förbättringar. Det handlar inte om huruvida Beatrice Ask personligen tycker det ena eller det andra. Jag har faktiskt ansvar för den beredningsprocess som nu pågår för att vi ska få en modern polisutbildning som håller över tid. Det ansvaret tar jag på stort allvar. Därför dög inte er gamla utredning. Jag förstår att ni känner att ni måste försöka försvara en kamrat och ett dåligt underlag. Det är roligt att ni nu tycker att Anders Danielsson har lagt fram ett bra förslag därför att han till en del har ungefär samma formulering som ni kanske skulle ha haft. Men det är mycket som är väldigt nytt.